Herr talman! Att i ett kort genmäle ta upp alla de frågor som herr Svanberg berörde är omöjligt, men jag skall ta några stycken som jag finner viktiga. Herr Svanberg sade att vi för att stärka konkurrenskraften i förhållande till de utländska varven måste handla som vi har gjort. Jag kan inte fatta att herr Svanberg tror att konkurrenskraften skulle förbättras genom att staten ställer upp på en enskild kapitalgrupps sida, som man har gjort i det här fallet. Sedan säger man att det är väldigt värdefullt att få just Salénrederierna som ägare till Götaverken, därför att det företaget skulle garantera dels fortsatt drift, dels en bättre drift än om Statsföretag hade övertagit Götaverken, såsom vi har föreslagit i motionen. Efter de föredragningar och redovisningar som skett, inte minst här i kammaren, föreställde jag mig att man inom Statsföretag numera har vidtagit sådana förändringar och upprensningar att man skulle ha möjlighet att efter de utfästelser som gjorts behålla den personal som finns på Götaverken, Det finns många skickliga både arbetare och tjänstemän som är väl värda att satsa på — och som kan uppehålla driften. Vidare sade herr Svanberg att kreditgarantier inte är någon nyhet. Nej, det är ingen nyhet alls. Det är inte fel att det, som jag sade, ställs vissa krav på insyn och medbestämmanderätt när man får sådana, Men, sade herr Svanberg, just i detta fall var det inte så lämpligt. Men det har aldrig varit lämpligt, inte i något fall. Staten har faktiskt varit rätt så flat. Jag vill bara peka på Uddcomb och Ellemtel, som inte är så förfärligt gamla företeelser. Där har man inte ställt några krav på bättre insyn för de anställda, för stat eller för kommun, och de har heller inte fått det. Herr Svanberg talar väldigt mycket om teologi — teologi kan jag inte, varför jag tyvärr inte kan följa honom i alla hans svängningar. Men han säger att viljan att stärka den svenska storfinansen sannerligen inte finns hos socialdemokraterna. Det är möjligt — jag vill gärna tro honom på hans ord att viljan inte finns. Men det vore mycket bättre om socialdemokraterna då hade låtit även handlingarna visa det.

Herr talman! Fru Ryding finner det underligt att jag säger att det gäller att stärka konkurrenskraften utåt. Hon menade att det enligt mitt resonemang skulle ske genom att stärka det privata företagarintresset här hemma i Sverige och att det skulle vara till fördel att driften i stället för av Statsföretag skötes av Salénrederierna. Man kan naturligtvis uttrycka det på det sättet.

Statsföretag är ett mycket bra företag — man behöver inte tala om att här har ”rensats upp” eller någonting sådant. Det är inget fel på Statsföretag. Men Statsföretag måste liksom varje annat industriföretag få växa organiskt. Man kan inte slänga över företaget hur mycket som helst varje sekund och begära att de skall klara allting utmärkt. Att begära att Statsföretag nu också skulle ge sig in ytterligare på varvssidan är väl i princip inte felaktigt. Men att i detta sammanhang begära att företaget också skulle bli större varvsägare och klara det jämsides med alla andra problem vore att ställa helt orimliga krav på Statsföretag. Fru Ryding säger vidare att Statsföretag naturligtvis skulle ha övertagit personalen. Det är självfallet inget fel på de anställda, och det är naturligtvis de som utför det väsentliga arbetet i Götaverken. Men det skall också finnas en varvsledning, en försäljningsorganisation och en organisaton ute på världsmarknaden, Jag tror att Statsföretag mycket väl kan klara denna uppgift framöver, och det finns ingen anledning att göra gällande att vi med detta har sagt att Statsföretag är odugligt. Tvärtom är det ett mycket bra företag. Fru Ryding säger också att vad jag sagt om kreditgarantier inte är någonting nytt och att man borde ha tagit upp frågan om inflytande nu när man hade en möjlighet att göra det. Detta har inte skett när det gäller Uddcomb och inte heller i något annat sammanhang, säger fru Ryding — det är för henne ett bevis på att statens förhandlare är flata. Jag vidhåller att det inte finns någon som helst lust hos socialdemokratin att speciellt stärka svensk storfinans. Vad det i detta specifika fall gällt är att snabbt genomföra en rekonstruktion och att snabbt rädda sysselsättningen. Frågan om hur statlig och enskild företagsamhet skall samverka i detta land är vi beredda att diskutera i alla möjliga sammanhang, dock inte lösryckt när det gäller ett enda företag.
Herr talman! Bara helt kort. Det gällde 150 miljoner kronor som Statsföretag kunde köpa aktier för i Götaverken. Det gäller inte själva driften av varvet. Götaverken har i många herrans år byggts upp av en skicklig arbetarstam och drivits av en företagsledning som helt stått utanför Statsföretag. Men nu fattades pengar, och de pengarna vill vi att Statsföretag skulle få i anslag av staten för att kunna köpa aktier, Man skall i detta fall skilja på ägandeförhållandet och företagsledningen.

Herr talman!

Företagsledningen och Götaverkens styrelse lät utvecklingen gå vidare, och i början av år 1970 var det alldeles uppenbart att Götaverkens finansiella situation var sådan att statliga åtgärder var nödvändiga.

Vid detta sammanträde deklarerade Götaverkens representanter att den internationella varvskonjunkturen förbättrats kraftigt sedan varvskommittén hade avlämnat sitt betänkande i februari 1970. Ledningen för Götaverken beräknade då — den 3 februari — företagets förluster för de två närmaste åren till 150—180 miljoner kronor. Man föreslog därför från Götaverkens sida att staten skulle lösa företagets likviditetskris genom att ställa en garanti som skulle göra det möjligt för företaget att ta upp ett långfristigt lån på den beräknade förlusten. Industridepartementet kunde inte acceptera det underlag som företaget presenterat. Jag skall inte närmare här beskriva vad som sedan hände under hösten 1970 och våren 1971, eftersom händelseförloppet framgår med uppenbar tydlighet av propositionen, Jag vill bara, herr talman, göra ett par signifikativa konstateranden.

Låt mig ge några exempel på hur företagsledningen har bedömt situationen. Den 20 augusti 1970 bedömde företagsledningen kapitalbehovet för Götaverkens del till 150—180 miljoner. Den 22 december 1970 kom den utredningsgrupp inom departementet som fick fram visst material från Götaverkens sida till det resultatet att behovet av kapitaltillskott torde utgöra minst 250 miljoner. Den 29 januari 1971, alltså ungefär en månad senare, framlade företaget vid ett sammanträde kalkyler som tydde på att det kapitaltillskott som erfordrades uppgick till ca 350 miljoner. Vid samma tillfälle, alltså den 29 januari detta år, presenterades resultaten av en omfattande analys som gjorts av en engelsk revisionsfirma, Enligt denna analys skulle förlusterna för företaget uppgå till ett mer än dubbelt så högt belopp som Götaverken själv senast redovisat. Med tillägg för erforderlig likviditetsreserv skulle enligt den engelska firmans analyser det erforderliga kapitaltillskottet för Götaverkens del utgöra ca 600 miljoner kronor, Här har alltså skett en ökning från 150 miljoner till 600 miljoner på en mycket kort tid.

När man anmärker på samhällets engagemang här vill jag erinra om att det är en enig varvskommission som föreslagit denna lösning för rekonstruktion av Götaverken. Därmed garanterar man fortbeståndet av företaget och sysselsättningen för de anställda, Låt mig vidare slå fast att i den varvskommissionen ingår ordföranden i Metalls avdelning 41 i Göteborg som representant för de anställda. Därutöver finns en representant för Göteborgs kommun. Man säger också att samhället här stöder ett storkapitalistiskt företag och därmed hjälper kapitalismen i det här landet. Detta är fel. Vad samhället här gör är att man genom denna lösning ser till att ett företag får fortbestå och att man garanterar sysselsättning för 7 000 varvsarbetare i Göteborg och indirekt för kanske 5 000—6 000 anställda i andra företag som är underleverantörer till detta företag. Visst flyttar samhället fram sina positioner inom varvsindustrin! Den som påstår det motsatta har antagligen inte läst propositionen eller satt sig in i den fråga varom vi nu skall fatta beslut. Genom det beslut vi i dag skall fatta garanteras alltså sysselsättningen vid Götaverken i Göteborg, och svensk varvsindustri kan som en följd av samhällets engagemang bevara sitt internationella anseende. Samhällets, och socialdemokratins, näringspolitik har varit föremål för stark kritik under den senaste tiden från den borgerliga sidan.

Det är dock min och de anställdas förhoppning att Götaverken efter denna rekonstruktion med en ny styrelse och ny ledning som ett av våra största varv med ett dokumenterat gott anseende som fartygsbyggare och med tillgång till utomordentligt kunnig personal på produktionssidan skall gå en ljusare framtid till mötes. Ökad samverkan inom svensk varvsindustri och ytterligare engagemang från samhällets sida i vad gäller insyn och medbestämmanderätt är önskemål man ställer för framtiden, Låt mig också ge uttryck för den förhoppningen att det nya Götaverken snabbt skall göra sig av med den s.k. grå arbetskraften, Herr Bengtsson i Landskrona var inne på den frågan i sitt inlägg. Vid senaste räkningstillfället — vecka 20 — utgjorde den inhyrda arbetskraften 980 personer vid Götaverken, Detta är en situation som ur såväl ekonomiska som produktionsmässiga synpunkter är otillfredsställande. Den lagstiftning som snart träder i kraft på detta område och som innebär straffansvar för företagen att tillämpa denna typ av anställningsförfarande hoppas jag snabbt skall ge resultat. Till slut, herr talman, vill jag göra en randanmärkning om näringslivsstrukturen i Göteborg. I december då vi behandlade propositionen om lokaliseringssamråd redovisade jag i debatten siffror som angav hur antalet industrisysselsatta i Storgöteborg under de senaste åren har reducerats. Samtidigt har en omstrukturering av industrin ägt rum som lett till att antalet sysselsatta inom transportoch varvsindustrierna ökat medan övriga industrigrenar minskat sin andel högst väsentligt, Göteborgs näringsliv har alltså under de senare åren kommit att bli alltmer ensidigt inriktat och därmed också konjunkturkänsligare. Det är en utbredd missuppfattning som torde omfattas av många av kammarens ledamöter att näringslivet expanderar snabbt i storstadsregionerna.

Det är med stor tillfredsställelse och med vetskap om att jag har bakom mig en enig facklig rörelse i Göteborg som jag yrkar bifall till näringsutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Frågan om statliga åtgärder inom varvsindustrin är det sista ärende som kommer upp till diskussion vid denna riksdags vårsession, Det är också en av de sakligt största frågorna som denna riksdag har att behandla. Att den kommer upp så sent beror på att propositionen inte kunnat framläggas förrän i maj månad, och det berodde i sin tur inte på, som vi ofta annars anklagas för, bristande organisationsförmåga i kanslihuset, utan det berodde på omständigheter som kammarens ledamöter känner väl till — de är redovisade i propositionen — och som vi inte har rått över. Dessutom gäller om detta ärende att den borgerliga oppositionen helt har anslutit sig till regeringens förslag. Det kunde därför både på grund av den stora enigheten och på grund av tidsbristen vara frestande för mig att i dag nöja mig med en hänvisning till propositionen och till utskottets betänkande. Men trots detta, herr talman, ber jag att få ta kammarens tid i anspråk för några synpunkter som är av mera allmän karaktär. Jag vill göra det bl.a. av den anledningen att den enighet som för tillfället råder mellan oss och de borgerliga i denna fråga — hur glädjande den än i och för sig kan vara — inte alls har varit given och självklar. Det förslag — det var herr Hugosson inne på — som ligger på riksdagens bord är nämligen resultatet, ett praktiskt och påtagligt resultat, just av den aktiva näringspolitik som den borgerliga oppositionen inte minst denna vår i så hög grad har sökt misstänkliggöra och motarbeta. Jag skall strax närmare motivera det påståendet. Dessförinnan vill jag erinra om att vår näringspolitik bejakar strukturanpassningen som en nödvändig förutsättning för ekonomisk utveckling i det här landet. I det bejakandet ligger samtidigt växande åtaganden från samhällets sida för att anpassningen skall kunna ske i former som svarar mot våra grundläggande värderingar om trygghet och medinflytande. Samtidigt säger vår industripolitik nej till statliga subventioner som ett medel att lösa näringslivets problem. Det kan vara värt att erinra om den sista punkten just i dag. När riksdagen för exakt ett år sedan behandlade varvsindustrins problem följde nämligen den borgerliga oppositionen subventionslinjen. Hade regeringens varvspolitik den gången varit lika bekväm och kortsiktig som den borgerliga oppositionens, hade vi i dag fått bekosta statliga subventioner, som visserligen skulle ha gjort livet något angenämare för vissa av varven men som ingalunda skulle ha förhindrat katastrofen för det verkligt utsatta varvet. Det sade vi redan då, I dag vet alla detta, men för ett år sedan var det ett impopulärt och av de borgerliga hårt kritiserat inslag i den socialdemokratiska näringspolitiken. Vi avvisade alltså i fjol generella subventioner men förklarade samtidigt att vi var beredda till selektiva stödåtgärder till varv som befann sig i temporära svårigheter. Det visade sig att inget varv ansåg sig vara i sådana svårigheter. I varje fall gjordes inte självmant några framställningar i tid. Följden av den passiviteten — man skulle kanske snarare kunna säga: följden av den sangvinismen — hade lätt kunnat bli att de stödåtgärder som det i och för sig fanns utrymme för hade kommit för sent. Och hade det som nu har inträffat i stället ägt rum för ett par år sedan, skulle den mest sannolika utvecklingen just ha varit denna. Men dess bättre har vi inom den statliga sektorn börjat bygga upp resurser — de är ännu ingalunda färdiga — för att bedriva vad man skulle kunna kalla en uppsökande näringspolitisk verksamhet. Det är genom att utnyttja de resurserna som vi trots anmärkningsvärt stora svårigheter lyckats bringa så mycken klarhet i Götaverkens situation att en insats kunde göras innan konkursen blev ofrånkomlig. Jag skall strax återkomma till några av de inslag i rekonstruktionen och i varvspolitiken som särskilt har behandlats av utskottet. Men i förbigående vill jag peka på en omständighet som har en viss allmänpolitisk betydelse. Regeringen och framför allt dess industriminister har ju ofta utpekats för att ha ambitionen att programmatiskt och dogmatiskt vilja utvidga den statliga företagssektorn.

Den verkliga anledningen skulle vara att jag önskade köra ner de svenska varvsföretagen i botten för att sedan få chansen att på ett billigt sätt förstatliga dem, Detta är också, herr talman, ett för de borgerliga typiskt sätt att resonera om de allvarliga frågor näringspolitiken handlar om, Hur gick det när denna teori nu konfronterades med verkligheten? I fallet Götaverken hade regeringen onekligen ett utomordentligt och osökt tillfälle att i ett steg öka den statliga industrisektorn med inte mindre än 25 procent, mätt i antalet sysselsatta. Det skulle ha varit en operation som jag tror att man inte ens på borgerligt håll skulle ha haft kraft att särskilt hårt opponera mot. Den s.k. hjälpgummefunktionen har ju blivit respektabel i de vidaste kretsar när det gäller att tillmäta det statliga företagandet dess plats och legitima roll i svensk industri. Jag är ledsen att karikatyristerna på den borgerliga sidan har blivit besvikna genom att jag vidhåller inte bara i ord utan också i handling att jag faktiskt inte har den dogmatiska synen på statligt företagande. Kan ett privat företag lösa en samhälleligt angelägen uppgift på ett bättre och från skattebetalarnas synpunkt billigare sätt än ett statligt företagande, så är det självklart att vi, som i det föreliggande fallet, förordar en sådan lösning.

Det finns ytterligare en allmän synpunkt som jag särskilt vill framhålla. En aktiv industripolitik skall inte syfta till och syftar inte heller till främst att lösa uppkommande kriser, även om det naturligtvis är viktigt att ha tillgång till en apparat — och en successivt förbättrad apparat — för att lösa kriser, som vi vet att vi inte kan utesluta. Uppgiften är främst att förutse och förebygga framtida svårigheter innan de har fått karaktären av akut kris. De åtgärder som riksdagen i dag har att ta ställning till innebär i och för sig inte någon slutlig lösning på den svenska varvsindustrins problem. Visserligen kan vi med betydande säkerhet förutse ett par relativt goda år mot mitten av 1970-talet, ty det är under de närmast framförliggande åren som de senaste årens fördelaktiga kontrakt mognar ut. Men vad som händer sedan vet vi naturligen föga om.

Och det samarbetet är heller inte något självändamål. Jag är i dag mer övertygad än någonsin om att en ökad samverkan och specialisering är en förutsättning för att svensk varvsindustri skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen också sedan nuvarande uppåtgående varvskonjunktur har brutits.

Nu vet vi att båda uppfattningarna har varit i grunden felaktiga. Uddevallavarvet har successivt arbetat sig upp till en konkurrenskraft i nivå med varvsindustrin i övrigt, medan Götaverken visat sig vara svensk varvsindustris stora problembarn.

Jag vill i denna fråga därför nöja mig med ett par randanmärkningar. När ett stort företag råkar i svårigheter, som hotar sysselsättningen, är detta en fråga som angår — förutom de anställda — statsmakterna i minst lika hög grad som ledningen för företaget. Regeringen har då ett starkt intresse av att finna lösningar som så långt möjligt uppfyller de industripolitiska och sysselsättningspolitiska målsättningarna. Men att utarbeta sådana lösningar kräver ofrånkomligen en viss tid. Det var därför som jag på ett tidigt stadium tog initiativ till åtgärder för att få klarhet i Götaverkens ställning. Jag kan bara beklaga att företagsledningen inte på ett tidigt stadium öppet ville eller kunde redovisa karaktären och omfattningen av företagets problem, Jag kan dock fastslå att industridepartementets långvariga arbete med Götaverksfrågan inte varit förgäves. Jag vågar påstå att denna arbetsinsats var en grundförutsättning för att den speciella varvskommission som tillsattes i februari i år, kunde arbeta så snabbt och finna en konstruktiv lösning på problemet. Jag behöver inte här redovisa de olika elementen i den föreslagna rekonstruktionen av Götaverken.

För att lösningen skall komma till stånd krävs att en rad villkor uppfylls. De är alla redovisade i propositionen. Ett av dessa är att Götaverkens aktieägare fattar de nödvändiga besluten vid det antal bolagsstämmor som aktiebolagslagen föreskriver. Jag kan i dag med tillfredsställelse konstatera att man på den första bolagsstämman stött den föreslagna lösningen. Salénrederierna har nu förvärvat 70—80 procent av de nuvarande aktierna i Götaverken. Därmed kan vi i praktiken anse det vara klart att den föreslagna lösningen kommer att genomföras. Jag sade att man med de 475 miljoner kronorna bör kunna lösa Götaverkens finansiella problem, men detta räcker inte, ty företagets svårigheter ligger djupare än så. Skall Götaverken kunna sättas på fötter och åter bli ett konkurrenskraftigt företag krävs det även stora insatser på företagsledarplanet. Det krävs mer än ett kapitaltillskott, Det krävs mer än en ommöblering av företagets styrelse. Företaget måste i ordets verkliga mening rekonstrueras, De bästa utsikterna att lyckas med detta har man om ledningen för ett stort, kompetent och på området erfaret företag tar sig an saken. Detta har för mig varit ett mycket tungt vägande skäl för att förorda den föreslagna lösningen. Götaverken har en i många hänseenden modern produktionsapparat. Men den måste användas på ett effektivt sätt och avpassas till rådande marknadsförhållanden, om företaget åter skall bli lönsamt. I den enda motion som väckts i anslutning till propositionen har man ställt sig kritisk till den föreslagna lösningen av Götaverkskrisen, bl.a. mot bakgrund av de skattemässiga fördelar som man anser att Salénrederierna har erbjudits. Till detta vill jag säga att om en viss åtgärd skall betraktas som skattemässigt fördelaktig eller inte beror på vad man jämför den med för slags handlingsalternativ. Hur Salénrederierna skulle ha disponerat sina tillgångar om de inte hade engagerat sig i Götaverken känner jag inte till, men det väsentliga när det gäller skattefrågan är att Salénrederierna självfallet inte har erbjudits någon skatteförmån som går utöver gällande skattelagstiftning. Salénrederierna har med andra ord utnyttjat den existerande lagstiftningen vid genomförandet av denna transaktion. Detta betyder att det inte finns någon som helst anledning att vända sig mot denna transaktion av skattemässiga skäl, utan i så fall får man vända sig mot den existerande skattelagstiftningen.

Först och främst innebär konstruktionen att staten får en effektiv insyn i Götaverken både genom styrelserepresentation och genom rätten att tillsätta särskilda revisorer. Dessutom är avtalet så utformat att staten har möjlighet att också få del av de vinster som den statliga insatsen har medverkat till. Jag menar därför att den föreslagna lösningen uppfyller alla rimliga krav. Vi har nämligen rätt — det har kanske inte tillräckligt mycket kommit fram i debatten om denna rekonstruktion — att fr. om. år 1975 från vår sida påkalla en omvandling av det statliga lånet till aktiekapital. Gör vi detta kommer staten att till en tredjedel bli ägare av Götaverken och får därmed naturligtvis motsvarande andel styrelseledamöter. Staten får också andel i den värdestegring som företaget kan komma att uppvisa.

Slutligen bör väl också några ord sägas om vårt eget varv — Uddevallavarvet. Det har ofta framställts som ett speciellt problembarn i svensk varvsindustri, inte bara i detta hus utan också, som alla vet, från de andra varvens sida. Det är ett rätt oförtjänt omdöme om Uddevallavarvet, menar jag. Visst var varvets förutsättningar ganska dåliga i början av 1960-talet, och visst har skattebetalarna fått göra betydande finansiella insatser för att få varvet in i en mer gynnsam utveckling. Men detta hänger framför allt samman med att den kraftigaste konjunkturnedgång som svensk varvsindustri upplevt har infallit just under den period då staten haft ansvaret för varvet.

Ibland när vi diskuterat statliga företag har de anklagats för en dålig redovisning, ovilja att ge en ordentlig insyn. Det kan därför vara skäl att påpeka att den redovisning som har lämnats för Uddevallavarvets affärer är öppnare än vad som gäller för något annat stort svenskt varv, Det är litet tråkigt att jag skall behöva påpeka detta; det hade varit glädjande om någon gång också någon borgerlig politiker skulle vilja berömma ett statligt företag när det finns skäl för det.

Det skedde en begränsad investering i Sörviksvarvet 1968/69 — den var inte större än 15 miljoner kronor men den möjliggjorde ändå byggandet av 230 000-tonnare vid varvet. Man har alltså med relativt små medel här kunnat skapa vad som nu visar sig vara en mycket effektiv produktionsenhet. Men den fortsatta utvecklingen vid varvet kommer att kräva en del nya investeringar, och de får bedömas inom ramen för den totala varvssamverkan som det nu träffade konsortialavtalet kommer att reglera. Jag räknar med att det investeringsprogram som Uddevallavarvet så småningom kommer att ta ställning till skall kunna finansieras inom ramen för varvets egna resurser inklusive Statsföretags. Med den ökning av aktiekapitalet som vi nu har föreslagit riksdagen och med den överkurs som det är fråga om bör Uddevallavarvet ha blivit i stort sett likställt med de andra varven.

Jag tror det kan vara värdefullt att påpeka att samtliga de varvsländer som har bedrivit en generell subventionspolitik nu är på väg att tänka om. Jag hade tillfälle för ett par veckor sedan att besöka Holland, och då kunde jag konstatera att den holländska regeringens syn på varvsindustrin och varvspolitiken nu är praktiskt tagit identisk med den svenska regeringens. Utvecklingen är i verkligheten påfallande parallell i våra båda länder. Ett mycket stort varv i Holland är Verolmevarvet.

Man har också — vilket kan vara intressant att inhämta — skaffat sig direkt insyn i det fusionerade varvet genom statliga observatörer i den nya koncernstyrelsen. Det betyder att vi i ett av EEC-länderna finner precis samma diskussion och utveckling som den borgerliga oppositionen här hemma betraktar som utslag av en dogmatisk socialism. I detta borgerligt styrda land framstår det som ett naturligt svar på utvecklingen att låta det allmänna intresset bli representerat i företagsstyrelserna. Det tyska handelsministeriet har först gjort av med 600 miljoner D-mark i generellt varvsstöd. Även där tänker man om, och i slutet av förra året uppdrog man åt tre stora konsultföretag att gemensamt utarbeta en rationaliseringsplan för de tyska storvarven. Också den nya engelska regeringen har på varvssidan börjat sin storstädning i subventionsfloran.

Jag tycker att en sådan här mycket kort resumé av hur staterna i Europa som varvsländer ser på varvspolitiken kan vara rätt lärorik också för den svenska borgerliga hemmaopinionen. Det är ju vanligt att EEC-länderna i den svenska debatten utpekas som styrda enbart av kapitalistiska intressen och helt fångna i en utpräglad marknadsideologi. Den bilden av EEC-länderna gör dem dels väldigt impopulära på visst håll, dels i motsvarande grad populära på det andra hållet. Men vi kan i det här fallet som i andra fall konstatera att schablonerna mycket sällan motsvarar verkligheten.

För att sammanfatta, herr talman: De förslag som riksdagen i dag tar ställning till innebär att en akut företagskris, som direkt berört 8 000 anställda och indirekt säkert åtminstone 12 000, har kunnat avvärjas och detta på ett sätt som också inger förhoppningar om att man har nått en långsiktig lösning på företagets problem. Efter fyra års arbete har även ett samarbetsavtal kommit till stånd mellan de svenska storvarven, vilket är en förutsättning för att den svenska varvsindustrin på sikt skall kunna bevara sin internationella slagkraft. Och slutligen får vårt eget varv, Uddevallavarvet, genom den föreslagna ökningen av aktiekapitalet jämbördiga villkor med övriga storvarv och bör därigenom i fortsättningen kunna både bidra till lösningen av Uddevallaregionens sysselsättningsproblem och lämna sitt positiva bidrag till den svenska varvsindustrins samlade slagkraft.

Men vi har ju hört herr Hugosson avlossa en gruvlig salva. Han etablerade sig som något slags enmanskommission och anklagade Götaverkens ledning för en cynism som saknar motsvarighet i svensk företagshistoria! — Det kan riktas kritik mot Götaverkens ledning, men jag skulle vilja be herr Hugosson att gå in i sin kammare och fundera på innebörden av sina ord, innan han upprepar denna djupt orättvisa och nedsättande beskyllning. Enligt herr Hugosson skulle det närmast vara så att en helt inkompetent företagsledning var orsaken till svårigheterna över huvud taget för Götaverken. Men vi har ju fått belyst, inte minst genom industriministerns anförande, att det här är fråga om en internationell kris där varv som har fått stora subventioner från staten ändå befinner sig i så svårt läge att deras fortsatta verksamhet är hotad. Jag tycker att det kan vara lämpligt att påminna om detta och påminna om att det varv som vi också talar om i detta sammanhang, Uddevallavarvet, trots ledning av experter från såväl statlig sida som enskilt varvsföretagande har behövt en mer omfattande stödverksamhet än Götaverken. Man bör ju påminna sig — inte minst efter herr Hugossons anförande — att den insats som staten gör finansiellt är av relativt blygsam omfattning.

Jag tror det kan vara nyttigt att ha den uppgiften i tankarna när man bedömer den här saken. Det har alltså varit möjligt att i samarbete med det privata näringslivet och under statlig medverkan finna en lösning som vi hoppas skall bli tillfredsställande för alla parter. I en kommunistisk reservation sägs att Statsföretag AB borde ha gått in som ägare av Götaverken, Det finns i sammanhanget anledning påminna om vad AB Statsföretags revisorer skrev i sin revisionsberättelse av den 22 april 1971. De skrev följande: ”Upprustningen av de övriga företagen till bärkraftiga enheter” — alltså övriga företag utom de fyra som går med vinst — ”kommer med all sannolikhet i flera fall att vara förenad med problem som för sin lösning ställer stora anspråk på Statsföretags personella och ekonomiska resurser.

Herr talman! Nej, jag har inte försökt framställa mig som någon enmanskommission. Däremot har jag redovisat vad som står att läsa i propositionen och redogjort för varvskommissionens resultat. Men jag vidhåller att den nonchalans som ledningen för Götaverken har visat från våren 1970 fram till den dag då det blev aktuellt att företaget eventueilt skulle träda i konkurs eller likvidation är av det slaget att den torde sakna motstycke i svensk företagshistoria. Om man skall kalla detta för cynism eller inte tycker jag är oväsentligt. Men det är obestridligt, herr Gustafson i Göteborg, att den 20 augusti 1970 uppskattade företaget förlusterna till 150 å 180 miljoner, den 20 december var förlusterna 250 miljoner och den 29 januari 350 miljoner. Och samma dag redovisades analyserna av den engelska revisionsbyråns resultat, som pekade på att förlusterna och behovet av kapitaltillskott uppgick till 500 å 600 miljoner.

Industriministern sade att när ett stort företag råkar i bekymmer är det företagets skyldighet att medverka till en lösning. Om herr Gustafson i Göteborg tycker att statens insatser i detta fall är obetydliga, så får det stå för herr Gustafsons räkning, För mig och för de anställda vid Götaverken i Göteborg är det ingen obetydlig insats att sysselsättningen garanteras, Härtill kommer att det inte bara är fråga om 75 miljoner, utan det gäller 75 miljoner plus ränta plus ytterligare 75 miljoner. Det kan alltså totalt bli fråga om 150 miljoner, och dessutom ställer Investeringsbanken pengar till förfogande.
Herr talman! Vad gäller de 75 miljonerna i lån så är ju avsikten att de pengarna antingen skall återbetalas eller också gå över som aktiekapital. Jag talade om det finansiella stöd som staten ger och redogjorde bara för hur det i verkligheten förhåller sig med det. Sedan kan man kritisera Götaverken för att företaget skrev stora kontrakt till fasta priser, men det gjorde man ju med motiveringen att trygga sysselsättningen vid varvet. Det är därför jag tyckte att beskyllningen för en cynism som saknar motsvarighet i svensk företagshistoria var djupt orättvis. Nu har herr Hugosson åtminstone till hälften tagit tillbaka den, och det betraktar jag som ett framsteg.

Herr talman! Jag har inte tagit tillbaka någonting av vad jag sagt här. Jag vidhåller att det som i det här fallet är så frapperande är att företagets ledning icke har velat aktivt medverka när det gällt att få fram ett ordentligt underlag för att bedöma hur allvarlig situationen är. Herr Gustafson i Göteborg hänvisade till att vi har en internationell varvskris. Ja, visst föreligger det svårigheter för hela den svenska varvsindustrin, Men det är ju bara ett enda varv i det här landet, nämligen Götaverken, som har körts så i botten att företaget håller på att gå i konkurs, och där kapitaltillskottet uppgår till de många hundra miljoner som jag förut redovisade. Titta på Uddevallavarvets utveckling! Det hade 30 miljoner i förlust förra året, 19 miljoner i år. Eriksberg hade förra året en vinst på, om jag nu minns rätt, 17 miljoner och har i år en förlust på 10 miljoner. Detta är siffror som man skall jämföra med de 400-500 miljoner som det gäller för Götaverken. Det är därför jag tycker att ledningen för Götaverken tydligen icke har bemästrat situationen. När den därtill inte har velat aktivt medverka till att ta fram ett ordentligt underlag, har jag reagerat.
Herr talman! Innan herr Hugosson kommer med uppgifter om förhållandena inom de andra svenska varven och innan han fortsätter att smutskasta Götaverken bör han gå hem och läsa på litet bättre i deras resultatredovisningar.

Herr talman! Statsrådet Wickman har gjort en återblick på regeringens varvspolitik och givit den betyget ”riktig”. Han ställde den i skarp kontrast till oppositionens uppfattningar och politik. Det skulle betyda att oppositionens politik hade varit oriktig.

Jag har inte gått till protokollen, men jag tror mig ha rätt när jag säger att jag för min del i den diskussionen försökte göra gällande att detta kanske delvis var en terminologisk fråga. Att kalla det för subventioner, när man låter en industri, arbetande i hård internationell konkurrens, få åtnjuta samma förmåner som konkurrenterna i andra länder, det är kanske inte helt korrekt. Det innebär att man ger den svenska industrin lika villkor, något som vi ansåg vara befogat i ett sammanhang där den internationella sammanflätningen är sådan som den är just inom varvsindustrin. Statsrådet Wickman underströk ju själv varvsnäringens starka internationella beroende. På den punkten tycker jag alltså inte att vi som framförde och försvarade idén har något att förebrå oss. I den mån nu detta ”missbruk” av statliga pengar — det var väl egentligen japanerna som började med det — hade genomgående införts världen över i alla länder med varvsindustri — alltså också i vårt — skulle förutsättningarna ha varit större att komma ifrån detta besvärande och besvärliga system.

Dit har man nu faktiskt kommit; genom att så många länder fann det nödvändigt att införa generella subventioner försvann de relativa fördelarna för de länder som hade startat tidigt med detta system.

Hon började sitt anförande med att säga att det här föreligger ett ställningstagande av stort principiellt intresse. Jag föreställer mig att den omständigheten att talarlistan upptar både statsministern och andra partiledare är en borgen för att de principiella synpunkterna kommer att debatteras också i dag. Jag skall som ledamot av utskottet bara göra några randanmärkningar och knyter dem till de två sista styckena på s, 5. Det näst sista stycket innehåller ett resonemang som jag är glad över att vi lyckades få med och få samtliga utskottsledamöter att ställa sig bakom, Det är ett resonemang som går ut på att vad som nu åtgörs har sin direkta siktning på varvens situation och på varvens situation i dag. Utskottet använder formuleringen, att åtgärderna är ”anpassade efter de specifika förhållanden som råder i ifrågavarande fall”. De ifrågavarande fallen är situationen för Götaverken och situationen för Uddevallavarvet.

Allra sist några ord om nästa stycke i betänkandet som handlar om konsortialavtalet, det samarbetsavtal som man räknar med skall komma till stånd inom varvsindustrin. Bland parterna finns ett statsägt företag och ett företag där man, som statsrådet Wickman sade, bör kunna räkna med att staten kommer att bli representerad på styrelsenivå.

Det är kanske litet teoretiskt tänkt, möjligen litet snusförnuftigt, men jag tror ändå att det ligger någonting i det och skulle vara tacksam om man övervägde detta när det blir aktuellt att utse representanter i varvens samarbetskommitté.

Herr talman! Jag kan omedelbart svara på herr Regnélls fråga, men låt mig innan jag gör det komma tillbaka till frågan om de generella subventionerna, Jag tror att det, fastän tiden inte tillåter det, över huvud taget kunde vara rätt lärorikt att jämföra tonfallen i dagens debatt med tonfallen i den debatt vi hade för ett år sedan i denna fråga. Inte minst gäller detta herr Gustafsons i Göteborg i dag mycket timida uppträdande i debatten jämfört med de uttalanden han gjorde för ett år sedan. Jag uppfattade herr Regnéll på det sättet att han står fast vid att det förslag som oppositionen hade i fjol beträffande generella subventioner egentligen inte bara då utan även nu sett i efterhand var ett rätt rimligt förslag. Jag vill bestämt hävda att det av flera skäl hade varit olyckligt om vi hade accepterat det borgerliga förslaget vid den tidpunkten. Först och främst kan man inte föra ett så lättsinnigt resonemang som herr Regnéll gör och säga att vi här skall ha konkurrens på lika villkor. Det låter väldigt enkelt, men där tar i hög grad ett populärt ord överhand över tanken. Läget är nämligen inte detsamma för svensk industri och svensk samhällsekonomi i detta fall som för de på detta område med oss konkurrerande nationerna, eftersom den svenska varvsindustrin utgör en så vida mycket större andel av svensk industri än vad varvsindustrin utgör i andra länder. Att i det läget fatta ett beslut att generellt subventionera en så stor del av vår industri som herr Regnéll föreslår, hade varit ett industripolitiskt mycket farligt och för vår framtida utveckling utomordentligt ödesdigert beslut. Dessutom var den tidpunkt då förslaget framställdes mycket olämpligt vald. Vi skall komma ihåg att vi då var hårt engagerade i en internationell förhandling om att avveckla subventionerna, Jag kan inte tänka mig en sämre förhandlingsteknik, när vi stod inför utsikterna att nå framgång i förhandlingarna, än om den nation som hade tagit initiativet till förhandlingarna skulle ha infört de subventioner som förhandlingarna syftade till att avskaffa. Den andra delen i den internationella jämförelsen ville herr Regnéll tydligen inte förstå poängen i. Vi har ju här — först och kanske mest emfatiskt finansministern redan för ett par år sedan, men sedan dessa frågor flyttades över till mig har jag fullföljt hans politik — från regeringens sida ställt krav på ett ökat samarbete mellan de svenska varven. Det kravet har av den borgerliga opinionen, och till en del också tidigare av varvsföretagen själva, tillbakavisats som ett övermaga och av okunnighet framsprunget krav. Det var mot den bakgrunden som jag rådde våra borgerliga politiker att litet grand studera förhållandena utomlands, där en sådan politik inte bara uppfattas som fullkomligt naturlig utan nu också är etablerad. Slutligen som svar på den direkta frågan: I den styrande kommittén kommer — vilket framgår av propositionen — de olika varven att representeras av sina styrelseordförande och verkställande direktörer. Styrelseordföranden i Uddevallavarvet är, vilket är offentligt känt efter bolagsstämman, Sigurd Ljungcrantz; han är inte anställd i industridepartementet, som herr Regnéll torde veta. Dessutom ingår verkställande direktören i Uddevallavarvet. De statliga och statsinfluerade varven är sålunda representerade på precis samma sätt som de rent privata varven. Ordförande i kommittén bör däremot, om kommittén skall få det arbetssätt och nå de resultat som är rimliga, vara en person som i den ena eller andra formen är nära knuten till regeringen.

Herr talman! Trots vad statsrådet Wickman säger anser jag mig kunna stå fast vid påståendet, att det i det läge som rådde för ett år sedan alls inte var någon orimlighet att föra fram idén om generella subventioner för de svenska varven, Statsrådet Wickman pekade på att detta skulle ha blivit en mycket dyrbar historia för staten genom att varvsindustrin är en så betydande näringsgren här hemma. Det hade det blivit, det är alldeles riktigt.

Det förefaller inte helt orimligt att så kan ha hänt någon gång, men i så fall bör det inte heller förefalla helt orimligt att man själv inför generella subventioner för att sedan kunna säga till de andra: ”Vi tar och avskaffar det här allihopa! ” Så till de ”lika villkoren” för varvens del, Det är riktigt att den svenska varvsindustrin, även om vi hade fått fram generella subventioner till den och på den punkten försatt den i samma läge som konkurrenterna i andra länder, ändå inte hade kunnat arbeta på lika villkor; det har naturligtvis statsrådet Wickman rätt i. Svensk industri betalar nämligen, som vi alla vet, väsentligt högre löner än vad som görs på annat håll, Inte minst gäller detta när man jämför svensk varvsindustri med varvsindustri i många andra länder, men vi hade uppnått ”likare” förhållanden — för att ta till ett ord som väl inte finns — och det hade gjort situationen lättare för de svenska varven.
Herr talman! När vi diskuterade varvsfrågorna för ett år sedan sade jag att man kan fordra av ett varv att det skall kunna producera båtar lönsamt, men om man på grund av internationella statliga subventioner får svårigheter med finansieringen, finns det anledning för staten att överväga vilka åtgärder som skall tillgripas för att åstadkomma mera likvärdiga villkor. När det gäller förhandlingstekniska och förhandlingstaktiska åtgärder lutar jag snarare åt herr Regnélls uppfattning än åt industriministerns. När industriministern här säger att jag är mera timid nu än jag var för ett år sedan är detta rätt så till vida, att det har visat sig att Götaverken under det senaste året inte har kunnat producera båtar på ett lönsamt sätt. Det är därför som denna rekonstruktion är nödvändig. Det finns anledning att rikta kritik mot bristande effektivitet i enskilda företag lika väl som i statliga.

Herr talman! Det är en stor fråga som vi har uppe. Den rör betydligt mera pengar än den långa debatt vi hade kring Ritsem nyligen. Även om det här gäller i viss mån andra principer är detta en fråga där samhället håller på att engagera sig och som vi förstår av vad Krister Wickman sade här också för framtiden kommer att behöva vara engagerat i. Det är en fråga som också har principiell räckvidd. Den lösning som vi här kommer fram till är betydelsefull inte bara för Götaverken i det här ögonblicket utan också för hur vi kan behöva se på varvsfrågorna på litet längre sikt. Varvskonjunkturerna går alltid i vågor, och även om vi nu är på den övre sidan av vågrörelsen, så vet vi att det finns en annan utveckling som väntar och då kommer relationerna mellan samhället och den betydelsefulla näringsgrenen att behöva aktualiseras igen. Varvsindustrin sysselsätter ungefär 25000 människor direkt och bortåt 50 000 indirekt i materialoch utrustningslevererande företag. Ungefär 70 000-75 000 av den svenska arbetskraften är berörd av hur våra varv utvecklar sig, om man inte kan hitta några alternativa sysselsättningar. Krister Wickman nämnde med exempel från Holland, från Tyskland och från England hur den internationella varvskonjunkturen där utvecklat sig på ett negativt sätt. Vi vet ju också hur japanerna sedan lång tid har drivit en medveten varvspolitik och genom den vuxit från nästan ingenting för en 15—18 år sedan till att nu omfatta mellan 45 och 50 procent av världens varvsproduktion. En medveten långsiktig näringspolitik har i det landet givit till resultat att landet har kommit fram till en så pass hög andel. Där drar man nu andan. Man vill inte ha en högre världsmarknadsandel, men man vill heller inte ha en lägre. Man kommer att hålla den här andelen, Det är många tecken som tyder på det. Japanerna vill bygga ut sin stålindustri. För det är de angelägna om att ha köpare bland sina varv. De är på väg att bygga ut sin egen rederinäring — för det vill de också ha sina varv — och de säljer ute i världen, men de behöver inte pressa priserna så mycket nu som de gjorde förut, när de behövde tränga sig in på marknaden, Nu är de inne på marknaden, Nu kan de lätta litet. Det gör situationen bättre för oss. Det har talats om att den något högre ränta, som man kommer att fordra av redarna, kommer att vara fördelaktig för oss. Den räntehöjningen enligt OECD-överenskommelserna slår igenom så småningom. Den gäller för nytecknade kontrakt. Det betyder alltså leveranser om tre å fyra år.

En sådan utveckling kommer att vara till fördel för oss någon gång efter 1978. Den bör vi då hälsa med tillfredsställelse. De problem som vi nu har i svensk varvsrörelse är jämförbara med ett dike — det gäller att komma över diket och få fast mark på andra sidan, De internationella förhållandena råder vi inte över.

Vi bör inte ge upp andan för att vi är i tillfälliga svårigheter. Vi bör med en gemensam ansträngning ta oss över detta dike och därigenom trygga sysselsättningen för de 25 000 inom varvsindustrin och de 50 000 i industrier som levererar sina produkter till varvsindustrin. Denna problematik är någonting som vi kommer att behöva uppleva också på andra områden än varvsområdet. Japanerna framhåller så ofta, att Japan är ett kapitalfattigt land. Därför vill de inte subventionera varven hur långt som helst. Nu behöver de heller inte göra det. De har nått sin världsmarknadsandel. Den kommer de att kunna hålla utan lika stora subventioner som förr. I stället kommer de, så långt vi kan bedöma det, att föra över sina begränsade kapitalresurser till att stödja nya näringsgrenar.

Där har vi mer folk än inom varvsindustrin; omkring 70000 människor är beroende av svensk bilindustri. Vi ser hur japanerna nu tar fram montagefabriker i med EEC-staterna associerade länder. Kanske kommer de relativt snart rakt in i Europa med egna montagefabriker. Lika intressant för oss och våra bilindustrier och deras exportmöjligheter och därmed sysselsättningsmöjligheter är vad som händer på den amerikanska marknaden, Där är den japanska bilindustrin på mycket stark framryckning. Man har en export som är tio gånger större än Volvos — och Volvo har hållit på under många år. Japanerna har inte bara export. De går medvetet in med pengar som måste ha något ursprung och bygger upp serviceindustrin, försäljningsapparaten, reservdelsförsäljningen och vad som måste vara till för att industrin och försäljningen skall fungera och sysselsättningen upprätthållas inom produktionen. Där finns också lärdomar för oss som vi har all anledning att ta vara på. Antingen vi gillar eller ogillar det är världen sådan som den har visat sig vara för vår varvsindustri. Den är allt annat än liberal. Det kommer den också att visa sig vara för andra av våra industribranscher. Det är ytterligare en anledning att understryka att vi behöver en mer långsiktig näringspolitik i detta land för att säkerställa vår egen fulla sysselsättning. Den behövs för att göra det möjligt att uppnå de reallöneförbättringar som löntagarna i dessa dagar genom sina fackliga förhandlingar eftersträvar och också för att vi skall kunna få ett ekonomiskt underlag för att driva den omfattande socialpolitik och utbildningspolitik som vi önskar upprätthålla i vårt land. Den generella varvssubventioneringen — räknat jämnt över i världen — ligger någonstans på mellan 10 och 15 procent. Ett liberalt land som Förenta staterna är uppe i 45 å 55 procent subvention på ett fartygspris. Det har varierat litet mellan olika år. I Sydeuropa har vi sett subventionssiffror runt 20—25 procent, och 15—20 procent har förekommit på andra håll i Europa, Det är mot den bakgrunden som den svenska varvsindustrin har fått arbeta. Jag för min del har bara gått och väntat på att situationen skulle utveckla sig så för varven som den nu har gjort för Götaverken, Det var ganska självklart att det skulle ske — förr eller senare. Vi såg hur det ekonomiskt svagaste varvet, som Krister Wickman mycket riktigt karakteriserade Uddevallavarvet, fick falla på knä redan någon gång 1956—1957 när varvskonjunkturen slog om från att man förut fick betalt när man levererade ett fartyg till att man därefter måste sälja fartyget på kredit och skaffa pengar åt redarna. De gamla varven hade till skillnad från Uddevallavarvet egna pengar, som de hade tjänat under de från varvssynpunkt sett gynnsamma Koreaåren,. De kunde fortsätta sin produktion längre än Uddevallavarvet. Men den dag skulle komma när också de rikare varvens rikedomar skulle vara uttömda. Vi är framme i den situationen i dag. Det är stora förpliktelser som staten tar på sig genom direkta satsningar men ännu större genom indirekta, även om vi inte räknar med att de skall behöva utfalla. Jag tänker bl.a. på de garantier som staten lämnar åt varven för att de skall kunna låna pengar när de själva inte har säkerheter att låna emot. Det är statsgarantier som lämnas för att varven skall kunna låna upp pengar på Londonmarknaden eller på andra håll i världen. Det som nu gäller speciellt för Götaverken är att man tillför företaget — har det sagts — 475 miljoner kronor. Jag menar att beloppet är ytterligare 25 miljoner större, dvs. 500 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor genom Salén. Det är en båt i första hand. Det är seglationsinkomster från båten i andra hand. Det kan bli lösa pengar så småningom, Därutöver är det det statliga räntefria och amorteringsfria lånet på 75 miljoner. Ett lån som är räntefritt och amorteringsfritt under fyra år betyder ju mer än 75 miljoner. Det betyder ytterligare 25 miljoner i subvention. Därför vill jag som sagt höja siffran från 475 till 500 miljoner. Vidare det obligationslån som staten skall garantera, Vidare tillkommer redarnas bidrag med 140 miljoner plus 35 miljoner i lån garanterat av staten och Salén gemensamt. Det är mycket pengar. Hur mycket pengar är 500 miljoner för Götaverken, om vi jämför med de tillskott av kapital som vi under årens lopp har behövt göra till Uddevallavarvet? Där gick staten in från början med 20 miljoner. Staten garanterade därutöver ytterligare 20 miljoner från ägarhåll, nämligen genom att skriva en borgen åt Broströmkoncernen som genom Eriksbergsvarvet kom med där. Det blev alltså 40 miljoner. Därtill ett lån med statsgaranti på 130 miljoner kronor.

Alltså Uddevalla omräknat till ett varv av Götaverkens storlek har tillförts pengar, där vi från samhällets sida har medverkat, till ett belopp av ungefär 800 miljoner kronor.

Svårigheterna har varit ungefär likartade för Uddevallavarvet och för Götaverksgruppen — och ungefär likartade också för de andra varven, fast det av olika skäl inte har synts lika tydligt. Det är intressant att se också hur stora förlusterna kan vara i de två företagen. Vi uppskattade först att årsförlusterna i Uddevallavarvet varit i runda tal 20 miljoner kronor på grund av ränteförluster.

Övriga förluster varierar kraftigt från år till år. Uddevallavarvet ligger någonstans omkring 10 miljoner kronor och Götaverken någonstans omkring 50 miljoner kronor det senaste året. I detta avseende har Götaverken en större förlust än Uddevallavarvet. Men till den bilden kommer sedan det som industriministern nämnde när han sade att man i Uddevallavarvet har måst vara sparsam med investeringar. Det betyder i andra ord att man har eftersatta investeringar i Uddevalla — liksom också inom Götaverken, dock kanske inte i samma höga grad eftersom man där fick ett varv färdigt i början av 1960-talet, som kostade ungefär 250 miljoner kronor, Arendalsvarvet. Det finns alltså större eftersläpningar i fråga om investeringarna i Uddevalla, även om det är bra investeringar som har gjorts på sätt som angavs. Också en förlustjämförelse mellan varven tyder på likartade problem, naturligtvis med hänsyn tagen till att varven är olika stora. De eftersatta investeringarna är ett betydelsefullt problem. Jag skulle vilja exemplifiera saken på det sättet, att så snart som de 47 meter breda Arendalsdockorna var byggda, hade man behövt uppföra nya dockor vid Arendalsvarvet med betydligt större bredd. Vid den tidpunkten hade emellertid Götaverken inte kvar så mycket av sina rikedomar, som man hade tjänat in på 1950-talet, att varvet kunde göra nya investeringar och bygga ytterligare en större docka, något som för landet och industrin i dess helhet hade behövts redan i mitten på 1960-talet. Om vi skall driva en samhällelig näringspolitik, bör den vara ute i tid; i det här fallet när de första Arendalsdockorna var klara, dvs. 1963. Då hade behövts ett finansiellt stöd för nästa steg i den tekniska utvecklingen, som var fullt synlig ute i världen. Därmed skulle vi haft möjligheter att i mitten av 1960-talet ha bredare och modernare dockor klara, Det är i dessa bredare dockor man har kunnat bygga de större fartyg som ger bättre priser och som bättre skulle ha säkerställt sysselsättningen och klarat finanserna — dock med ett undantag. Ju bättre utrustning man arbetar med, desto större blir produktionen och därmed lånebehovet. Då ökar också förlusten, eftersom man förlorar genom att låna pengar i London till 10—12 procents ränta och sedan lånar ut dem till redarna från Grekland och Norge till 6 procents ränta. När vi vill driva näringspolitik måste vi besluta oss, även när vi ser att utvecklingen ute i världen är på väg mot vad vi moraliskt sett skulle vilja beteckna som en icke önskvärd riktning. Då måste vi i vår näringspolitik bestämma oss för att vara med eller icke vara med i en bransch. Det är farligt att vänta på att de rika företagen först skall tappa sina rikedomar och därmed eftersätta sina investeringar, dvs. inte ha moderna anläggningar åt de anställda. Utan moderna anläggningar går det ju inte att ta ut hyggliga löner. Här måste vår näringspolitik förenas med den fackliga politikens krav på bättre löner och med våra sociala krav på bättre Jag hade velat ha ett snabbare framtagande av en varvspolitik. Staten har haft fullt synliga bevis i sin egen verksamhet för hur kinkig situationen varit och varthän utvecklingen pekat. Staten hade ju intressen i Uddevallavarvet från 1950-talets mitt. Förhållandena i världen, Londonräntan och annat verkar ju på samma sätt antingen ett varv ligger i Uddevalla, Göteborg eller Malmö. Nå, vad sker nu? I det här läget går staten med. De investeringar som är eftersatta är eftersatta. Vad som är gjort behöver vi inte nu diskutera. Det är många pusselbitar som skulle behöva passa in på ett bättre sätt för framtiden, och jag är helt villig att understryka vad industriministern har sagt, nämligen att vissa — inte alla — i ledningen för Götaverken icke i tid velat samarbeta med samhället på det här området. Å andra sidan har det väl heller inte funnits en varvspolitik inom industridepartementet, eftersom detta departement kom till relativt sent under 1960-talet. Det tar också tid att bygga upp den personalorganisation och skaffa de erfarenheter man behöver ha i ett departement för att syssla med dessa frågor. Om man skall göra någonting, så behövs det pengar, det behövs organisation, det behövs folk och det behövs en medveten långsiktig politik, Man skall veta vad man vill. Japanerna har byggt upp en sådan organisation sedan 15 år i sitt ministerium för industri och internationell handel, MITI. Där har de folk, där har de pengar, där har de kunnat ställa bakom varven en utvecklingspolitik som varit gynnsam för varven, Trots att Japan är ett kapitalfattigt land i förhållande till vårt, har japanerna ändå kunnat genomföra detta. De har byggt upp sin industri på det sättet. Där finns alltså en del som visar vad vi behöver göra här i landet, organisatoriskt sett, och som Ingvar Svanberg sade, för att utveckla företagserfarenheten och ha den till förfogande inom organisationen. Vidare behövs pengar och former för finansiering på området som gör att man i tid kan vara med i utvecklingen. Det här är på inget sätt någon anmärkning mot dem som har agerat i det här fallet. Jag anser att statsrådet har gjort vad han har kunnat, statssekreterarna har också gjort ett gott arbete på området. Och man anställde i höstas en f.d, konsult, visserligen inte med branschkännedom men en person med arbetsoch metodfrågor — MTM-frågor och liknande — som specialitet. Denne får nu hand om varvskontakterna på heltid. Penningfrågan, att i tid ha pengar framme, att veta hur mycket man har och efter vilka regler man kan använda dem, är en sak som vi också behöver titta på för sådana här fall i framtiden. Ännu har vi inget MITI. Vi behöver se över vår näringspolitik. Det gäller inte bara varvsfrågan, som är aktuell i dag, utan det gäller generellt. Här föreligger i dag också ett avtal om ytterligare varvssamarbete. När vi läste igenom detta papper i utskottet måste vi konstatera att det är synnerligen löst skrivet. Det är inget färdigt samarbete, och vi vet också att Salénrederierna som går in här som en part inte har velat vara bundna av detta avtal utan vill att det skall bli en ny Götaverksstyrelses sak att titta närmare på dessa överenskommelser. Det förhållandet kan också ha bidragit till den mycket lösa skrivningen. Vi kan t.ex. inte ur den skrivningen läsa ut om det blir något samarbete mellan varven i syfte att bygga upp en motorindustri som kan ge sysselsättning åt folk, låt säga i Trollhättan, där man kanske har räknat med en sådan möjlighet.

Uddevallavarvet och Götaverken svarar för nästan 50 procent av den svenska varvsindustrin. Nu bygger man upp ett nytt intresse i Götaverken, ett starkare varv som ligger i förbindelse med ett rederi. Det är bra i och för sig. Det är bra för sysselsättningen, Det blir emellertid en svårare part för staten att förhandla med när man skall komma in på detaljer om hur man skall styra ihop detta förhandlingssamarbete till ett varvssamarbete. Det betyder också att vi inte bara har varv som behöver samarbeta — Götaverken, Eriksberg osv. — utan vi har rederier: Broströmkoncernen bakom Eriksberg och Salén bakom Götaverken, som har speciella intressen i ett sådant samarbete. Från dessa utgångspunkter tror jag att möjligheterna att i praktiken förverkliga avtalet och genomföra ett vidgat samarbete, modell ”paraplybolaget”, som man talat om förut i industridepartementet, är betydligt mindre för framtiden än de var i det ögonblicket när Götaverken var svagt och därmed ytterst förhandlingsvilligt. Det är svårt att ur avtalet läsa fram något om det fortsatta tekniska samarbetet. Det är också svårt att ur de mycket försiktiga och vaga formuleringarna läsa ut någonting om fortsatt finansiellt samarbete. Men på en punkt skulle jag önska att man från regeringens sida tittade över formerna, Jag tror inte att det behöver ske under konfliktsvårigheter med de berörda varven, Det gäller utformningen av fartygskreditgarantier som vi också skall besluta om här för ytterligare några år. Fartygskreditgarantierna från statens sida består i att staten skriver under ett papper som gör att varvet kan låna pengar utan att ha säkerhet bakom lånet. Staten står som lånegarant. Varvet i samarbete med det rederi som köper båten skall uppfylla förpliktelserna. Dessa skall alltså inte ligga på staten. De har inte heller behövt ligga på staten hittills annat än som en garanti som aldrig behövt utfallaa Men de garantier som nu lämnas avser en 15-årsperiod.

Därutöver skulle det vara ändamålsenligt om man i det fortsatta samarbetet mellan varven och departementet kunde komma fram till någon form av finansiellt samarbete. Det står på någon punkt att industriministern förutsätter att om det är gynnsammare rent privatekonomiskt för ett varv att låna pengar på ett visst sätt skall varvet göra det. Men jag tror att man från svensk sida bör försöka låna pengarna i annan form än för närvarande för att få en fördelaktigare ränta än man får i dag. Man borde kunna komma fram till en gemensam ram för varvsindustrin för upplåning på den internationella marknaden. Inom den ramen skulle man sedan kunna göra sina avrop av krediter vid olika tidpunkter på året och på det sättet anpassa upplåningen till totala kapitalbehovet och inte knyta den till de behov som uppstår för fartyg efter fartyg, som det hittills varit i praktiken. Tyskarna är inte intresserade av att låna ut 65 miljoner kronor till ett visst fartyg från Götaverken — de är intresserade av att sköta sin kapitalmarknad så att de lånar ut pengar på ett för dem gynnsamt sätt. Likadant är det i andra länder, Alltså skall man betrakta detta som ett kapitalmarknadsproblem och inte se det så låst som man hittills gjort. Med en annan uppläggning bör vi komma fram till förmånligare räntor och därmed lägre kostnader och mindre förluster för varven.

Vi kommer nu att gå in i en betydligt hårdare värld internationellt och ekonomiskt sett, där 600—800 multinationella företag har hand om halva industriella världsproduktionen och delar också av vår industri. De företagen och andra kommer att ta vara på billig arbetskraft. Det finns gott om sådan i u-länderna, i Nordafrika, Sydeuropa och på en del andra håll, Mot dessa multinationella företag måste vi slåss på den svenska arbetsmarknaden. Svårigheterna för oss att upprätthålla ett relativt hyggligt löneläge kommer att bli mer och mer uppenbara. Genom de internationella avtal som vi är bundna av och kommer att bli ytterligare bundna av blir det lättare för svensk industri att flytta ut sina nytillverkningar och för de internationella företagen att förlägga sina industrier till de områden där de kan köpa arbetskraft billigt för att sedan sälja sina produkter bl.a. på vår marknad. Därför blir det nödvändigare för oss, inom den snävare handlingsmarginal som vi har för framtiden, att föra en mycket mer medveten, långsiktig och klar näringspolitik så att vi i tid förbereder oss för kommande, hårdare utveckling — inte väntar tills så och så många företag befinner sig nära konkursens brant. Det gäller många av våra industrier, för att de inte skall gå samma väg som textilindustrin. Jag har nämnt bilindustrin — den kan vara ett sådant område som är värt att se på. Träindustrin är ett annat område, där vi av olika skäl har anledning att titta över förhållandena innan det är för sent och sysselsättningssvårigheter dykt upp i många bygder. På två generationer har det här landet förvandlats från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Omvandlingen kommer att gå vidare och i snabbare takt. På en generation kommer vårt land att förvandlas från ett industrisamhälle till ett efterindustriellt samhälle, Det kommer att ställa många människor i svåra personliga situationer. Det sker genom att sysselsättningen går ned i deras branscher, De får inte jobb i andra branscher, där de inte är tränade, och på andra orter, där de har svårt att flytta in. Vi behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik i kombination med vår näringspolitik, vi behöver en sådan utformning av finansieringspolitiken att vi kan klara den här utvecklingen. Vi måste ha organisation för det och folk för det. Vi måste ha dragit upp riktlinjerna i tid och förutsett utvecklingen, så att vi hinner med de år av förberedelser — fem sex sju år — som behövs innan situationen är akut och vi står i ett för sysselsättningen riskabelt läge. Detta tror jag är den generella lärdom som vi måste dra av varvsutvecklingen och som vi behöver ta vara på för vår allmänna näringspolitik framåt i tiden. Det blir nog på det här området som partierna kommer att behöva rikta in sin uppmärksamhet mera än på socialpolitikens, där vi nu håller på att bli mer och mer överens i huvuddragen men där det gäller att kunna fortsätta utvecklingen. Vi måste trygga ungdomens yrkesutbildning i en hårdare värld och ge den möjligheter till jobb i en tid när de internationella förutsättningarna blir helt annorlunda än hittills. De lärdomarna, som vi har fått från varvspolitikens område, visar att vi behöver en medveten, långsiktig näringspolitik.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till den här debatten. Den ger ett bra exempel på en aktiv näringspolitik. Den har lett fram till en konstruktiv lösning i samarbete mellan staten och enskilt näringsliv som har räddat en stor och viktig industri och säkrat den omedelbara sysselsättningen för 9 000 människor, en lösning som har fullt stöd från löntagarnas egna organisationer. Det fanns mycket litet av de glada fanfarerna från tidigare debatter hos de talare i dag som förut har velat kritisera näringspolitiken. Men jag skall inte fördjupa mig ytterligare i den här debatten — där har väl det mesta sagts — utan jag skall i största korthet säga några sammanfattande ord efter denna riksdagssession. Om en stund kommer 1971 års riksdag att ha avslutat sin första session, Vi har prövat enkammarriksdagen, vi har kämpat oss fram genom långa kvällsplena,. Ett rejält dagsverke står inför sin avslutning. Det kan därför vara skäl att säga några ord av sammanfattning. Denna riksdagssession föregicks av många spekulationer, gissningar och mer eller mindre tvärsäkra framtidsbedömningar. Sibyllor var flitigt i farten, Det fanns åtskilliga som fruktade att vi skulle hamna i 1920-talets parlamentariska sönderfall. Felet med den tidens minoritetsregeringar var i och för sig inte att uppgörelser fick träffas i utskott och att riksdagens makt ökade. Felet var att riksdagen inte förmådde samla sig till beslut i viktiga ärenden och att statsmakterna därigenom kom att sakna handlingskraft i de för människorna avgörande frågorna. Om detta skulle återupprepas vore det ett allvarligt framtidsperspektiv. I ett läge där inte minst oron i den internationella ekonomiska utvecklingen gör en fast ekonomisk politik till en bjudande nödvändighet skulle en 1920-talssituation få förödande konsekvenser. I ett läge där människorna med rätta ställer stora krav på regering och riksdag för en lösning av sina väsentliga problem skulle det för demokratin vara ytterst olyckligt om riksdagen skulle sakna handlingskraft. Det är inte att förvåna om man under höstmånaderna och i början av året flitigt diskuterade möjligheterna till samförstånd i vårt parlament. I remissdebatterna på hösten och i januari försökte jag dra upp riktlinjer för socialdemokratins handlande i den givna parlamentariska situationen. I höstremissen sade jag följande: ”Vi kommer inte att söka strid för stridens egen skull, inte heller kommer vi att söka ett samförstånd som är föga mer än allmänna fraser eller innebär ett utplånande av de ting som är av grundläggande betydelse för de människor som givit våra idéer och vårt program sitt stöd. Frågan om strid eller samförstånd kan inte avgöras genom allmänna talesätt. Svaret på den frågan kan endast ges genom partiernas ställningstaganden till de konkreta sakfrågor, som kommer upp till den nya riksdagens behandling under den kommande perioden.” Jag följde upp detta under vårriksdagens remissdebatt med följande ord: ”Det ligger utan tvivel ett värde i samlande lösningar i Sveriges riksdag. Det förutsätter en förmåga till öppenhet och hänsyn. Man skall inte vara så svag att man låter prestige och futtiga smågräl stå i vägen för en uppgörelse, när denna är möjlig. Socialdemokratin kommer för sin del att för riksdagen lägga fram den politik som vi format ut efter en intensiv diskussion inom vår rörelse och som vi lagt fram för väljarna inför valet. Det blir sedan oppositionspartiernas sak att ta ställning. Erfarenheten får visa hur långt samförståndet räcker.” Men jag gjorde två tillägg: ”Jag vill än en gång understryka att vårt ekonomiska läge kräver fasthet och handlingskraft i politiken. En överbudspolitik som skulle medföra en försvagning av finanspolitiken kan endast leda till en påspädning av inflationen eller till en åtstramning av kreditpolitiken som drabbar den önskade ökningen av industriinvesteringarna. Socialdemokratin kommer att slå vakt om den på kort sikt möjligen impopulära men på längre sikt nödvändiga stramheten i den ekonomiska politiken. Vidare: Det parlamentariska läget kan erbjuda frestelser till taktiska manövrer, till ett spel med nålstinget som mål och endagsrubriken som pris. Vinsten får dagsländans karaktär. Det kan däremot allvarligt skada respekten för politiken bland medborgarna och därmed de demokratiska värden de politiska partierna skall värna.” Dessa uttalanden väckte hård kritik på en del borgerligt håll. Man myntade beteckningen Palmedoktrinen, Denna doktrin skulle utgöra ett hinder för ett förnuftigt samförstånd i svensk politik, ty den innebar att den socialdemokratiska partiledningen upplever det som en stark förpliktelse att i praktisk gärning söka förverkliga partikongressens riktlinjer och beslut. Palmedoktrinen är en alldeles för ärofull beteckning på denna självklara lojalitet mot våra idéer och mot de människor som givit oss sitt stöd. Men den utesluter på intet sätt en positiv vilja till samförstånd med andra meningsriktningar och en beredvillighet att acceptera justeringar i de egna förslagen, om de går att förena med politikens huvudlinjer. Den handlingslinjen har vi följt under vårriksdagen. Vi kan nu avläsa resultatet av riksdagens arbete. För det första: Det har gått att föra en stram ekonomisk politik. Vi lade fram en stram budget i januari. Den har i allt väsentligt hållit. Denna strama ekonomiska politik har också i allt väsentligt haft stöd av de borgerliga partierna. Jag vill oförbehållsamt understryka att detta varit en tillgång för landet. Visst har det förekommit överbud. Mittenpartiernas budgetförsvagning t.ex. uppgår enligt våra beräkningar till i runt tal 300 miljoner kronor, men vi har varit vana vid det dubbla eller det tredubbla eller det fyrdubbla. De mycket långtgående löften som under valrörelsen framfördes från oppositionens håll har förts i bakgrunden, och det är en glädjande tillnyktring. Men på den här punkten kan man ändå i två avseenden rikta viss kritik mot oppositionen. Kväll efter kväll har vi suttit här i riksdagshuset och debatterat och voterat om utgiftsökningar på 100 000 kronor eller en halv miljon eller en miljon, Politiskt skall inte vi klaga — det har underminerat trovärdigheten i oppositionens ständiga tal om återhållsamhet med statsutgifterna — men jag skulle tro att många finner den aktiviteten föga meningsfull. Man har också varit återhållsam när det gällt preciserade yrkanden om ökade utgifter eller minskade inkomster. Denna återhållsamhet återkommer inte när det gäller att genom utredningskrav göra beställningar för framtiden. Det är mycket stora växlar på ekonomiska åtaganden för framtiden som man där har ställt ut. För det andra: I stort sett alla frågor har under riksdagssessionen genomförts med breda majoriteter i kammaren. Låt mig i korthet sammanfatta! 1. Det gäller de viktiga reforminslagen i budgeten: förbättringen av de äldres villkor, utbyggnaden av arbetsmarknadspolitik och regionpolitik, förbättring av arbetsmiljön genom företagshälsovård och arbetarskyddsfond, de ökade resurserna till arbetarskyddsverket och arbetsmedicinska institutet, den fortsatta satsningen på forskning och utbildning och mycket, mycket annat. På bostadspolitikens område var det endast moderaterna som skilde ut sig mera märkbart. 2. De nya lagarna till stöd för den äldre arbetskraften genomfördes med stor majoritet. Endast moderaterna röstade mot lagen om sysselsättningsstödjande åtgärder för äldre. 3. Vår ståndpunkt i EEC-frågan vann så småningom bred anslutning. Endast moderaterna gick emot. 4, Beslutet om utflyttning av statliga verk togs av en i de principiella huvudfrågorna nära nog enhällig riksdag. I pressen har beslutet hårt kritiserats. Man har egentligen gett en alldeles orimlig skildring av riksdagens behandling. Det är i själva verket ett gott betyg åt riksdagens handlingskraft att den trots de naturliga lokala motsättningarna kunnat samla sig till beslut. Decentralisering kräver styrka hos den centrala statsmakten. 5.

9. På konsumentpolitikens område har ett brett program med bl.a. lagen om otillbörliga arbetsvillkor, ångerveckan och livsmedelslagen genomförts under bred uppslutning. 10. Den största näringspolitiska frågan vid årets riksdag, krisen vid Götaverken, kommer att genomföras under bred anslutning. Detsamma gäller de stora satsningarna på Norrbottens järnverk och Uddevallavarvet. Hela kritiken mot näringspolitiken och den statliga företagsamheten har knappast lämnat efter sig några konkreta förslag alls från borgerligt håll. Jag tror att detta kan räcka, även om en del finns att tillägga. Det är en rätt god sammanfattning av de större frågorna. I den borgerliga pressen har frågan om regeringens förestående nederlag i riksdagsvoteringarna fått ett utomordentligt stort utrymme, i varje fall innan dessa voteringar har ägt rum. På ledarplats och i nyhetskommentarerna har man i det oändliga spekulerat över alla de motgångar och besvikelser som regeringen skulle möta i voteringarna. Detta måste ha blivit en spänd förväntans upplösning i nästan ingenting. Vi har förlorat en votering om författarstödet, en om landsbygdens elektrifiering, en om ett utredningskrav och ytterligare några i ett par små frågor. Det är i stort sett allt, och det är faktiskt inte mer än normalt i helt andra parlamentariska lägen. Och de justeringar som skett under riksdagsbehandlingen har inte påverkat huvudlinjen i politiken; den har man varit beredd att acceptera. En annan stor fråga i förhandsspekulationerna var socialdemokratins förmenta beroende av kommunisterna. Den frågan har nästan försvunnit, I nära nog alla stora frågor har vi fått stöd också från ett eller flera av de borgerliga partierna. Kommunisternas röster har därmed inte varit avgörande, Vidare har de borgerliga partierna visat sig vara till ytterlighet angelägna om att själva få kommunisternas stöd — eller stödja kommunisterna — i olika frågor. Nästan rörande var en borgerlig tidning, som i Ritsemfrågan först nyttjade kommunisternas stöd för att jubla över en förestående borgerlig seger. När vpk sedan stödde det modifierade förslaget utmålades detta som ett bevis för socialdemokraternas beroende av kommunisterna. När alltså kommunisterna stöder de borgerliga skildras detta som en borgerlig seger; när de röstar med oss skildras detta som en seger för kommunisterna, Det är skillnaden. Utanför riksdagen har det under våren i pressen och i vissa andra kretsar bedrivits en frän kampanj mot socialdemokratin och regeringen, stundom med användande av metoder som dess bättre är sällsynta i svensk politik. Man har tydligen haft förväntningar på mycket hårda motsättningar i riksdagen. Men den bild som tecknats i en del borgerliga tidningar stämmer inte med den verklighet som vi upplevt i riksdagsarbetet. Det finns en uppenbar motsättning mellan den kampanj som bedrivits utanför riksdagen och det praktiska arbete som har ägt rum i riksdagens utskottsrum och plenisal, och i längden är det det praktiska arbetet som avgör. 1971 års vårriksdag har i en på många sätt besvärlig period ställts inför betydelsefulla avgöranden. Den demokratiska arbetsmetoden ställs i det moderna samhället inför bestämda prov. De proven har riksdagen bestått. Den svenska riksdagen har samlat sig kring beslut i frågor som ingen politiskt vald församling får skjuta ifrån sig. Riksdagen har visat sin handlingskraft. Reformarbetet har gått vidare, till gagn för medborgarna och för landet. Det är en vital demokrati i arbete. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att oppositionen i de konkreta ställningstagandena i så hög grad har slutit upp bakom huvudlinjerna i regeringens politik och därigenom medverkat till ett gott resultat av enkammarriksdagens första session.

Herr talman! Vi fick väl under vissa passager av statsministerns tal det intrycket att sommarlovets milda ljuvligheter redan hade brett ut sig över oss alla; men ännu återstår säkert någon timme innan vi kan skiljas åt. Vi måste väl alla konstatera att statsministerns uppläggning i början av anförandet i hög grad var resonabel, Den process han sedan förde var främst riktad mot massmedia och jag har ingen anledning att lägga mig i den. Jag tänker inte heller spilla många ord på att bemöta det vanliga påståendet att vi skulle ha lagt fram överbud på flera hundra miljoner kronor; påståendet är felaktigt och det saknar dessutom numera all trovärdighet. Den lista över regeringens voteringsnederlag som statsministern gav var ofullkomlig och litet överslätande, Det är ändå så att vi, vid några av dessa frågor som har lett till nederlag för det socialdemokratiska regeringspartiet, har kommit in på väsentliga politiska spörsmål. Jag tänker inte minst på riksdagens krav att kostnadsrelationerna mellan stat och kommun nu äntligen skall omprövas, Det är inte bara fråga om ett formellt utredningskrav, utan det är fråga om att gå in i den hetaste politiska problematiken — den som i mycket hög grad verkar som dynamit i dagens situation på avtalsfronten.

Statsministern betonade flera gånger i sitt anförande att det nu finns en vilja här i riksdagen att åstadkomma samlande lösningar och han tog upp sådana fall där partierna har kunnat enas. Jag är också glad över att det finns åtskilliga sådana fall. För min del inledde jag vårsessionen med att betona, att om regeringen sökte samförståndslösningar mot mitten skulle den inte finna oss liberaler nedgrävda i partipolitiska skyttegravar. Men det går ändå inte att komma ifrån, herr talman, att den bild som statsministern har tecknat i sitt anförande endast täcker en bit av verkligheten; det är så att säga riksdagsbilden, och till på köpet egentligen bara den formella riksdagsbilden, När herr Palme beskriver regeringens situation verkar det som om allt skulle vara bra här i landet och som om vi hade en mycket framgångsrik regering. Men om regeringen är så bra och så framgångsrik, hur kommer det sig då att de ekonomiska problemen hopar sig och att många upplever problemen som någonting som angår dem personligen och som ingriper i den egna familjen? Den frågan ställer oss mitt ute i den sociala och politiska verklighet som fick ganska liten plats i statsministerns anförande, De människorna — i många fall även sådana som tidigare har stött socialdemokratin — tycker att den nu har misslyckats med att bygga under för en ekonomisk utveckling som ger trygghet, tillväxt och sysselsättning. Vi känner ingen hemlig eller öppen glädje över att regeringen har det svårt. Det här är svårigheter som vi gemensamt skall ta itu med. Det finns för små resurser för de väldiga reformkrav som vi alla har varit med om att skapa opinion för och det är något som vi verkligen har anledning att grubbla över. Men vi måste också notera att det är en realitet som ligger till grund för reaktionerna hos alla löntagare — och även alla andra grupper i samhället. Vi tänker därför — även om vi i regel blir lönade med ganska mycket otacksamhet från regeringens sida — fortsätta att försöka ge konstruktiva bidrag för att öka kapitalbildningen, säkra den ekonomiska tillväxten och därmed trygga sysselsättningen — alldeles oavsett om vi själva får vara med och genomföra förslagen. Min främsta invändning mot herr Palmes bild är alltså inte vad den innehöll utan vad den inte innehöll. Jag unnar honom väl att fröjda sig åt regeringens knappa voteringssegrar, när han nu sammanfattar den politiska vårsessionen.

Nu ett år senare stämmer inte den bilden. Av det programmet är det relativt litet som har kunnat genomföras. Bilden blir så ljus som den målades av statsministern huvudsakligen därför att han inte går in på det som regeringen inte har klarat av.

Han talar inte heller om att regeringens skattereform har visat sig innehålla just de svagheter som vi påpekade redan förra året och som satt inte minst barnfamiljerna i en besvärlig situation. När han summerar regeringens voteringssegrar glömmer han bort att påpeka att regeringen tydligen även i framtiden tänker låta inflationen höja skatten och att regeringen åtskilliga gånger har utmanat opinionen genom att inte ta fram den fysiska riksplan som skulle ha gjort att flera av de konkreta misstagen på det området kunde ha undvikits.

Vi medger gärna att näringspolitiken måste vara någonting mycket bredare och väsentligare än denna diskussion om utfallet i dessa enskilda företag, Och dagens debatt har ju visat att det finns andra dimensioner på näringspolitiken. Men nog är det socialdemokratin som har medverkat till att debatten har fått denna inriktning genom de orimliga förväntningar man skapade kring Statsföretagsgruppen. Att regeringen har sin del i ansvaret för att avtalsfrågorna ännu i dag befinner sig i ett allvarligt läge går det ju inte att komma ifrån, eftersom regeringens paroller i avtalsrörelsens början bidrog till att skapa konfrontationer så att regeringen till sist i mars var tvungen att söka stöd hos riksdagen för att åtminstone tillfälligt klara landet ur en svår situation. Det är alltså både på sikt och i nuet vissa svårigheter som måste tas med i bilden och som det vore välgörande om statsministern i sin allmänna samarbetsanda ville samla krafterna omkring, inte bara genom allmänt hållna paroller utan även genom direkta uppslag om hur dessa svårigheter skall lösas. Jag tänker på de prishöjningar som man har stoppat undan och som nu börjar krypa fram; man har redan blivit tvungen att släppa efter på flera håll där lönsamhetsmarginalerna blev orimliga. Hur länge dröjer det innan posten, televerket och SJ på nytt måste, för att klara sin situation, få sina taxehöjningar? Men det allvarliga är naturligtvis att hela situationen inför 1970-talet innehåller så många hårda och svåra inslag. Strukturrationaliseringen har inte minskat i takt. De omplaceringar och friställningar som följer kommer snarast att öka av det utfall som man kan vänta av avtalsrörelsen, Koncentrationstendenser till storföretag och tätbefolkade områden kommer rimligen att påskyndas av avtalsrörelsens upplösning. Vi vet också att genom omständigheter, som politikerna mycket litet kan verka över, drivs arbetstakten upp. Vi vet att genom våra egna förslag till genomförda skolreformer har behovet av en återkommande utbildning blivit någonting självklart, ibland omskolning för ett helt nytt yrke. Det är någonting som skapar just en känsla hos många människor av att samhället är ganska hårt. Fördomar mot den äldre och kvinnliga arbetskraften existerar fortfarande, De bekämpas från den statliga sidan, vilket är värdefullt, men vi har ännu inte kommit så långt att dessa fördomar har kunnat brytas. Tar man detta i samband med den senaste tidens ekonomiska utveckling, är det alldeles uppenbart att många upplever hela utvecklingen just nu som om den gick åt det hårdare hållet. Vi får inget mänskligare samhälle, om vi tillåter utvecklingen att rulla vidare utan att gå in på en verkligt förutsättningslös diskussion om vad det moderna välfärdssamhället kan inrymma, Samhället bör inte bli hårdare, utan mänskligare, Det var vårt tema i 1970 års valrörelse, och det är ett tema som vi kommer att fullfölja. Då måste vi i hög grad känna att vi arbetar med de många människorna, även dem som befinner sig utanför de politiska partierna, Vi sade litet utmanande i en av våra valparoller: Lägg dig i — närdemokrati! När vi startade den debatten fick vi höra av statsministern att det var fel debatt vi förde. Nu har vi vid avslutningen av vårriksdagen av finansministern fått veta att de metoder vi vill tillråda inte är tillämpbara t.ex. när det gäller utlokalisering av statstjänstemän. Det måste gå till precis så som regeringen har skött det, annars blir det ingenting av med en fortsatt decentralisering. Vi är alldeles övertygade om att det är en attityd från socialdemokratin som inte kommer att kunna stå sig, för här sker ute bland människorna en utveckling. De förutsätter att också mellan valtillfällena kunna direkt påverka sina valda förtroendemän. När vi i en annan ingrediens i vårt valprogram krävde den fysiska riksplanen, var det många som inte såg det samband som finns mellan en riksplan för miljövård och de faktiska beslut som riksdagen under hösten och vintern skulle komma att fatta. Många trodde att detta var någonting ganska diffust. Jag skulle kunna knyta an till de många utmärkta tal som Olof Palme höll i slutet av 1960-talet om behovet av att planera så, att orörd natur kunde bevaras för framtiden parallellt med en utbyggnad av industrin, De talen övertygade då men inte lika mycket nu efteråt, när statsministern har brutit mot en hel del av de löften som han ställde ut som kommunikationsminister. Ett tredje avsnitt i vår valuppläggning innebar att vi sade: Det måste löna sig att arbeta! Vi knöt an den tanken direkt till kravet på ett inflationsskydd mot automatiska skattestegringar. Regeringen har ansträngt sig att hålla prisstegringarna tillfälligt tillbaka, men den ekonomiska politiken har inte gjort det möjligt att skapa en stabilitet på längre sikt. När det gäller kravet att löntagarna i själva avtalsrörelsen skall känna att de inte behöver begära kompensation även för en väntad penningvärdeförsämring är regeringens försummelse att inte vilja indexskydda skatteskalor och avdrag någonting mycket väsentligt. Det vore bra om herr Palme ville använda några sommarveckor till att fundera över den saken och verkligen komma tillbaka och säga: Vi inser att det är nödvändigt att skapa detta inflationsskydd. Vi kommer från vår sida att fortsätta att driva dessa frågor. Vi vill göra det med realism och i nära anknytning till den svåra ekonomiska situation som råder, Då kan man inte ställa ut några stora växlar, inte skapa förväntningar av ett slag som människorna känner att det inte är möjligt att uppfylla, Vi tror självfallet inte ett ögonblick att vi ensamma skulle ha svaret på alla frågor och att regeringen skulle sakna svar på allt. Men vad vi tror är att liberalismens idéer möts av större förståelse utanför de organisatoriskt bundna grupperna som har möjlighet att direkt känna att de har inflytande inom partierna, Att vara ett parti som mer än andra vill företräda de anonyma människorna i praktiskt politiskt arbete uppfattar vi inte bara som ett ansvar utan också som en utmaning. I den enkammarriksdag som liberala insatser drev fram kommer dessa liberala idéer att föras fram med beslutsamhet. Det förhållandet att vi alltjämt står öppna för resonemang i enskilda sakfrågor och i större politiska sammanhang betyder sannerligen inte att vi avstår från att driva vår egen linje.